Herr talman! Rubriken för den information som justitieministern i dag har lämnat i kammaren är Ny kriminalpolitik. Låt mig då konstatera att justitieministern på en del punkter fullföljer den kriminalpolitik som den socialdemokratiska regeringen arbetade för. Det gäller utvecklandet av alternativ till fängelsestraff, unga lagöverträdare och en stärkning av brottsoffrens ställning. När det gäller avskaffandet av halvtidsfrigivningen är också Socialdemokraterna för en sådan, och en lagrådsremiss lämnades innan regeringsskiftet i höstas. På några områden gör emellertid regeringen viktiga och illavarslande kursändringar, och därav mina frågor. Den första frågan gäller 1974 års kriminalvårdsreform. Den antogs i mycket bred enighet i riksdagen år 1974. Målet för reformen var att tillskapa en human kriminalvård där insatserna så långt möjligt skulle inriktas på återanpassning av de intagna till samhället. Min fråga till justitieministern är: Står regeringen bakom denna grundtanke i 1974 års kriminalvårdsreform? Har justitieministern uppfattningen att närhetsprincipen och normaliseringsprincipen så långt det är möjligt skall tillämpas även fortsättningsvis? Min andra fråga anknyter till avskaffandet av halvtidsfrigivningen. Ett avskaffande av halvtidsfrigivningen för med sig ett ganska stort behov av nya anstaltsplatser. Jag vill fråga justitieministern om det sker en planering när det gäller utbyggandet av antalet anstaltsplatser eller om inriktningen är en ökad beläggning på de nuvarande anstalterna. Ytterligare en fråga som knyter an till halvtidsfrigivningen är: Kommer det nya systemet för den villkorliga frigivningen att kombineras med en utökad användning av alternativ till frihetsstraff? Herr talman! Jag har avslutningsvis en tredje fråga som gäller ett område som justitieministern inte berörde, nämligen den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten har hitintills inte varit ett prioriterat område för den nuvarande regeringen. Man har tvärtom vidtagit en rad åtgärder som försämrar möjligheterna för samhället att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Min fråga till justitieministern blir då: Är denna passivitet ett målmedvetet inslag i det som nu kallas ''En ny kriminalpolitik'', eller avser regeringen att lägga fram förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten?
Herr talman! Jag sade tidigare i mitt anförande att 1974 års kriminalvårdsreform genomfördes i bred enighet. Men utvecklingen under dessa nära 20 år har visat att reformen från år 1974 till vissa delar har överlevt sig själv. Med tanke på att Lars-Erik Lövdén frågade om regeringen inte ville ha en human kriminalvård, vill jag påpeka att det knappast är en human kriminalvård som i dag bedrivs när vi utsätter våra intagna för narkotika och ger dem möjlighet att bli narkomaner och möjlighet att fortsätta sitt missbruk. I den mån det blir en konflikt mellan närhetsprincipen och behovet av skydd mot narkotika är det för den nuvarande regeringen en självklarhet att prioritera skyddet mot narkotika. Det är också det som vi tydligt har markerat i direktiven till kommittén. Det är också riktigt som Lars-Erik Lövdén säger att den tidigare regeringen lade fram förslag om halvtidsfrigivningen. Men vi skall då komma ihåg att förutsättningarna för den förändringen av halvtidsfrigivningen var att den skulle ske utan att fler personer samtidigt satt i fängelse. Det innebär i praktiken att den måste kombineras med bl.a. förkortade straff och tidigareläggningar av permissioner och liknande. Den inriktningen står vi inte bakom. Här kommer jag automatiskt över till den tredje frågan som ställdes och som gäller regeringens planering för att vi skall kunna få tillräckligt med platser. Det finns en planering för detta vad gäller utbyggnad av våra fängelser kombinerat med de möjligheter som redan i dag finns -- om kanske just inte i dag den 2 april -- genom att alla platser inte utnyttjas. Jag vill här vara tydlig. Om Lars-Erik Lövdén egentligen frågade mig om vi kommer att sätta in en massa extrasängar i de enskilda rummen, är det inte fråga om någonting sådant. Det är inte fråga om en överbeläggning. Kriminalvården omfattar våldsbrottslingar och ekonomiska brottslingar. När det sedan gäller den andra fråga som ställdes har om jag minns rätt Lars Erik Lövdén ställt en interpellation till mig som skall besvaras på måndag, eller i varje fall nästa vecka. När det gäller själva frågan om brott och brottsbekämpning i andra delar än de som rör kriminalvården har vi anledning att återkomma till detta. Den beskrivning jag har gett i dag gäller våldsbrottslingar och ekonomiska brottslingar.
Herr talman! Jag vill fråga justitieministern om hon på någon punkt och i något avseende överväger att framlägga förslag om minskningar av strafflatituder. Här har nu justitieministern redogjort för en rad brott där hon avser att skärpa straffen, och vi har ju också läst i tidningarna att justitieministern är missnöjd med domstolarnas sätt att döma. De synpunkter som justitieministern här har framfört om ändrade regler för frigivning leder också till att det blir en ökad fångpopulation. Min andra fråga blir därför: Har regeringen, när man nu talar om en ny kriminalpolitik, gjort några prognoser och överväganden om hur stor fångpopulationen kan komma att bli med de förändringar man har i tankarna? Det finns för närvarande en mycket stor fångpopulation i Sverige. Den har varit något större tidigare. Hur räknar regeringen med att detta skall klaras av ekonomiskt, och vilka kostnader kalkylerar regeringen med? Till slut. En tidigare borgerlig regering hade den inställningen att användning av frihetsstraff är skadlig och därför bör begränsas så långt som möjligt. Det var ett uttalande som bl.a. justitieminister Sven Romanus gjorde. Har justitieminstern någon annan uppfattning på denna punkt?
Herr talman! När det gäller ökningen av antalet intagna har vi gjort beräkningar som visar att det sker en ökning i förhållande till i dag med 300 personer per tillfälle. Det blir en årlig kostnad på 100 milj.kr. Det vore inte hederligt av oss att låtsas någonting annat. Skulle vi klara detta utan kostnader och utan ytterligare platser hade vi från början varit tvungna att minska påföljderna. I det paket som jag i dag presenterar finns inga förslag om en minskning av straffen som sådana. Däremot har regeringen för avsikt att se över straffmätningen vid våra domstolar för att se om det finns en överensstämmelse mellan straffmätning och allmänt rättsmedvetande och också se till kopplingen till de strafflatituder vi har. Detta har jag uttalat bl.a. i den tidningsartikel som Hans Göran Franck åberopar och som jag har anledning att återkomma till. Vi har här inte i första hand som målsättning att genomföra höjningar eller sänkningar, utan vi kan säkerligen uppnå båda de resultaten genom en översyn. Regeringen har i det förslag som nu läggs fram inte tagit ställning till vare sig höjningar eller sänkningar. Sådana regler finns inte i detta förslag. I den artikel som Hans Göran Franck åberopade har jag inte citerats korrekt. Jag har inte uttalat någon misstro mot våra domstolar. Jag har däremot uttalat att det är väldigt viktigt att allmänheten har förtroende för rättsväsendet som sådant. Om förtroendet inte finns kan det vara en pedagogisk uppgift och en uppgift för lagstiftningen, och eventuellt skall något annat till, att skapa det förtroendet för våra domstolar.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om det uttalande som justitieminister Sven Romanus gjorde till den tidigare utredningen. Delar justitieministern den synpunkt som framkom i kommittédirektiven till fängselsestraffkommittén? Anser justitieministern att de förslag som den kommittén lämnade, vilka gällde både straffminskning och straffvärdena, är någonting att överväga för den nuvarande regeringen?
Herr talman! När det gäller fängelsestraff -- och detta har Hans Göran Franck och jag diskuterat tidigare -- har de en allmänpreventiv funktion. Jag menar att man inte skall underskatta straffets allmänpreventiva funktion. Det skall vi börja våga tala om igen. Att sedan verkställigheten för de flesta människor inte i sig innebär en positiv utveckling och påverkan ligger i sakens natur. Jag sade i min information att regeringen har för avsikt utreda möjligheterna att finna alternativ till fängelsestraffet som sådant.

Herr talman! Vänsterpartiet har begärt en särskilt anordnad debatt om kärnkraftens säkerhetsproblem. Den konkreta bakgrunden till denna begäran är uppgifterna tisdagen den 24 mars om en kärnkraftsolycka vid Sosnovyj Bor utanför Natten till tisdagen strax före klockan två hände det någonting i reaktorn. När begäran om den särskilda debatten gjordes visste vi inte vad som hade hänt. Vi visste att det dröjde allt för länge innan vi i Sverige fick reda på att det hade hänt något och vad som hade hänt vid reaktorn. Detta trots att det finns ett samarbete mellan svenska och ryska myndigheter om information om just den här reaktorn. Den relativt begränsade olycka som det var fråga om vid Sosnovyj Bor väckte emellertid en mängd frågor. Den belyste på ett mycket tydligt sätt för allmänheten att vi lever under ett akut hot om en kärnkraftsolycka. Den visade också att kärnkraftssäkerhet är ett internationellt problem. Det går inte att se kärnkraften som en nationell angelägenhet. Det gäller för den ryska kärnkraften och det gäller för den svenska, tyska, engelska och amerikanska kärnkraften. Detta är ett internationellt problem. Den belyser också att det behövs insatser från i stort sett hela den industrialiserade världen, och främst från de intilliggande länderna -- de som är mest hotade -- för att förbättra energiförsörjningen i Östoch Centraleuropa. Man måste leda in utvecklingen på en annan linje än ett beroende av kärnkraften. Detta väcker också frågor om den svenska kärnkraften och den svenska kärnkraftsavvecklingen. Jag har i andra debatter nämnt att man i Danmark faktiskt är rädd för Barsebäcksverket på samma sätt som vi är rädda för anläggningarna i Sosnovyj Bor, Ignalina och Kola. Det är ingenting som skall eller kan viftas bort.

Herr talman! Medvetandet om att kärnkraftsproduktion också medför säkerhetsproblem blir alltmer allmänt. Det är naturligtvis bra, även om det har kommit sent och har en dyster verklighetsbakgrund, dvs. Det finns ju också andra problem. Det är viktigt att också nämna dem. Vi har en tendens att bara diskutera en sak i taget. Det handlar om de avfallsproblem som avslöjas efter hand och det nära sambandet mellan dessa problem och kärnvapenproduktionen. Det dramatiska skeendet vid reaktorolyckor gör att vi främst uppmärksammar just dem. Det betyder tyvärr inte att dessa problem är de enda. Vi kommer vid det här laget ihåg hur dramatiskt vi uppfattade kärnkraftshaveriet på Three Mile Island i Harrisburg. Vi vet nu att det klassades som en nivå fem-olycka. Det var den olyckan på våren 1979 som blev en utlösande faktor för den svenska folkomröstningen om kärnkraftens framtid i vårt land. Sedan fick vi kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som klassades som nivå sju på den sjugradiga skala med vilken man mäter graden av skada vid kärnkraftsolyckor. Den skalan har man kommit överens om internationellt. Därefter kom olyckan i kärnkraftverket i Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg. Den bestämdes till nivå tre. Där fungerade säkerhetssystemet för att hantera den olycka som inträffade så långt vi vet i dag. Att avstå från kärnkraft och att välja miljöanpassade energisystem är det enda helt säkra sättet att undanröja riskerna för kärnkraftsolyckor. Men så länge kärnteknik används måste naturligvis bästa tillgängliga säkerhetssystem etableras. Det ansvaret måste åvila ländernas regeringar och parlament. Rent praktiskt måste det utövas av auktoritativa nationella myndigheter med kunnande och kompetens. Vi vet alla att om vi sviker på den här punkten eller om vi misslyckas att upprätthålla säkerheten är beroendet av kärnkraften i sig en stor risk. Om något händer och opinionen kräver en snabb omställning av energisystemen finns inte alltid det alternativet till hands. Det är precis detta som vi ser varje gång som den här diskussionen flammar upp på nytt och varje gång det inträffar en allvarlig olycka. Det är därför som beroendet av kärnkraften också är en stor fara för energiförsörjningen och speciellt för elförsörjningen. Det här har påpekats från många olika håll genom årens lopp. Det är naturligtvis också detta som ligger bakom de beslut som vi har fattat här i Sveriges riksdag där vi anser att kärnkraften skall avvecklas. I dag står kärnsäkerheten i Östeuropa i fokus för uppmärksamheten. Det är frågan om kärnkraftverk som är kvarlevor från planhushållningens tid. De är undermåliga i sitt tekniska utförande. De har alarmerande brister i säkerhetssystemen. En del av dem saknar de inneslutningar som vi uppfattar som självklara för att om olyckan är framme åtminstone försöka att hålla inne det mesta möjliga av utsläppen. När det gäller RBMK-reaktorerna handlar det om relikter som inte kan tas ur drift omedelbart, därför att planhushållningens samhälle försummat miljöansvaret och struntat i att bygga upp alternativa och miljöanpassade energisystem. I de nya demokratierna som ärvt ansvaret för dessa kärnkraftverk har man självfallet ännu inte hunnit bygga upp kompetenta myndigheter för kärnsäkerhet och strålskydd på egen hand, än mindre nya energisystem. Det svenska arbetet för att medverka till kärnsäkerhet i Östeuropa måste därför ske på flera fronter samtidigt. Det måste ske i nära dialog med de ansvariga regeringarna. Det kan med fördel även ske i samverkan med övriga Västeuropa och västvärlden som helhet. Det måste ske i samverkan med många länder eftersom det handlar om mycket stora ekonomiska åtaganden om vi på något grundläggande sätt skall förändra den situation som det forna Sovjetunionen och övriga östeuropeiska länder har skapat. I det samarbetet är det också naturligt att man ägnar sig åt en arbetsfördelning och därmed skapar närmare kontakter med dem som ligger geografiskt nära. Samtidigt som vi i Sverige steg för steg utvecklar egna miljöanpassade energisystem måste vi också göra den här kunskapen tillgänglig för grannländerna i östra Europa. Genom utbildningsoch forskningssamarbete, olika typer av energiprojekt, bistånd och mycket annat kan vi medverka i ländernas arbete för att bygga upp nya miljöanpassade energisystem. Då kan kärnkraften på sikt ersättas med annan miljöanpassad kraftproduktion. Energihushållning och effektiv energianvändning blir naturliga i ett ögonblick när man inte längre behandlar energi som en fri nyttighet. Det vet vi ju alla att den inte är. Vi bör medverka till att länderna utarbetar program för framtida energianvändning och att dessa även rymmer kärnsäkerhetsfrågorna. För att hantera kärnsäkerheten måste oberoende och kompetenta myndigheter byggas upp. Inom ramen för ett alleuropeiskt kärnsäkerhetssamarbete bör det vara möjligt att organisera nätverk, där ett land är fadder för ett annat lands utvecklingsarbete. Så kan vi nå en effektiv arbetsfördelning, där nära och direkt kontakt skapas mellan kollegor och där aktiva omedelbara åtgärder prioriteras -- inte organisatorisk överbyggnad. Så har också skett i det svenska myndighetssamarbetet österut. Vi har samarbete när det gäller t.ex. Ignalinas reaktorer och via internationella organisationer vidare än så. Men vi har också från svensk sida försökt koncentrera oss på i första hand Ignalina. Där har vi ett ansvar. Vi arbetar där med de litauiska myndigheterna och försöker bygga upp både kompetens och myndighetsorganisation. Vi arbetar också med att höja säkerhetsnivån i de berörda reaktorerna. Tillsammans med Finland arbetar vi med S:t Petersburgsreaktorerna. Det är naturligt att vi där etablerar ett sådant samarbete. När det gäller Estland är vår utgångspunkt att vi skall etablera ett samarbete med i första hand Finland rörande de svåra problemen med avfallshantering. Inte ens de estniska myndigheterna har än så länge tillgång till Dessutom finns avfallsdammen i Sillamäe, där avfall läcker ut i Finska viken. Det är en självklarhet att vi på dessa områden måste prioritera de defensiva insatserna för att försöka hejda det elände som är under spridning, bortsett från reaktorolyckor som händer eller kan hända framöver. Här finns allehanda typer av samarbete. Jag behöver inte gå in på det. Det handlar både om mjukvara och hårdvara -- rutiner, kontroll, säkerhetssystem och teknik för anläggning av nya, miljöanpassade energisystem, som jag nämnde. Det är också viktigt att vi gör aktiva satsningar inte bara bilateralt på myndighetsnivå och nationell nivå utan också på multilaterala kontakter och samarbete. Det kan vara samarbete av det slag som statsministern nämnde, t.ex. det nya Moskvainstitutet. Där handlar det om att transformera en del av kraften från vapenområdet till mera fredliga sysselsättningar. Det kan gälla mobilisering av finansiella resurser internationellt genom Europeiska utvecklingsbanken. Vi skall naturligtvis också se till att i G24-gruppen, alltså den EG-ledda gruppen, medverka i den arbetsfördelning som är nödvändig på detta område. Så sker för övrigt också under de närmaste veckorna.

Herr talman! Jag skall återkomma till den svenska kärnsäkerheten i mitt nästa anförande. Vi har tidigare debatterat säkerheten vid de östoch centraleuropeiska kärnkraftverken. Miljöministern har gjort det fler gånger än jag. Då har debatten i viss mån varit abstrakt. Den har byggt på uppskattade risker och redovisning av brister i konstruktioner, säkerhetssystem, rutiner m.m. Det har varit en debatt för de specialintresserade, energiexperterna, om ni så vill. Det har varit en bra debatt. I dag är situationen annorlunda. I dag är den svenska allmänheten, och även den europeiska allmänheten, medveten om ett konkret hot: en kärnkraftskatastrof kan när som helst drabba oss och konsekvenserna kan bli förödande. Den enda rimliga slutsatsen av den kunskapen är att vi måste göra någonting och att vi måste göra det snabbt. Jag är övertygad om att den svenska allmänheten, precis som folken ute i Europa, förväntar sig av sina regeringar och av parlamenten att de agerar snabbt. Vi är alla medvetna om hur oerhört svår situationen är i Öst och Centraleuropa. Vi är medvetna om det katastrofala ekonomiska läget och om behovet av energi, el och värme. Det krävs massiva ekonomiska, tekniska hjälpinsatser utifrån. Det krävs kunnande inom alla aspekter av energiområdet, från avancerad kärnkraftsteknologi och kärnsäkerhetskunnande till VVS-kunnande hos VVS-ingenjörer och rörläggare. I den tyska debatten har sagts att det som krävs i dagens hotfulla situation är ingenting mindre än en energins Marshallplan. Jag är medveten om att den svenska regeringen har gjort insatser. Men insatserna är i förhållande till behoven mycket blygsamma. Det behövs någonting helt annat nu. Det behövs att Sverige agerar kraftfullt på det internationella planet. Vi måste driva på och vara kreativa när det gäller att skapa nya kontakter och träffa nya överenskommelser. Jag är överens med Olof Johansson om att det inte skall byggas upp några nya byråkratier eller krångliga samarbetsformer. Man måste vara uppfinningsrik och prestigelös när det gäller att skapa samarbetsformer och skaffa fram pengar för att finansiera de insatser som behövs. Det gäller också att vara kreativ i fråga om formerna för svenska insatser. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att vi i Sverige har kunskap på de flesta, ja kanske alla relevanta områden. Vi är långt framme när det gäller teknik och kunnande om miljövänlig och förnybar energiproduktion. Det skall vi tacka kärnkraftsmotståndet för. Det kunnandet hade inte funnits i Sverige i dag om inte det svenska kärnkraftsmotståndet hade varit så framgångsrikt och starkt. Detta kunnande måste givetvis utnyttjas. VVS-ingenjörer och rörläggare kan göra stora insatser för en energieffektivisering i Östeuropa. Det är rimligt att ställa frågan: Varför gå arbetslös i byggkrisens Sverige, när man kan göra nyttiga insatser i östra Europa? Det har gått bra att få svenska ekonomer från södra Sverige att lära ut marknadsekonomi och administration i Baltikum som ett alternativ till arbetslöshet. Det borde vara lika lätt att få dem som kan energi att ställa upp. Jag blir mer och mer övertygad om att det man har sagt från tyskt och amerikanskt håll är det rätta. Det går inte att lappa och laga på dessa reaktorer. De måste stängas. Kärnkraften måste avvecklas, och vi måste glömma alla funderingar på att exportera svensk kärnkraftsteknologi till östra Europa. Det behövs inte nya reaktorer eller massiva reparationer av existerande anläggningar. Bort med den farliga kärnkraften! Satsningen måste redan från början inriktas på en annan teknologi. Det måste vara nya fossileldade verk med hög verkningsgrad. Här är gasen självklar. Men det behövs troligen också koleldade kraftverk eller ännu hellre kraftvärmeverk med avancerad rening. Det är inte det ideala. Men vi befinner oss i en nödsituation. Det kan, som jag tidigare sade, göras oerhört mycket för att effektivare ta till vara den energi som produceras i östra Europa. Jag instämmer med vad Olof Johansson säger om att vi inte får stirra oss blinda på hotet om olyckor i kärnkraftverk. Vi måste uppmärksamma alla led, förvaring av avfall, transporter, uranbrytning och, inte att förglömma, reaktorer dumpade från fartyg.

Herr talman! Olyckan i Sosnovyj Bor för en dryg vecka sedan gav oss åter en påminnelse om att det i några av våra grannländer finns flera kärnkraftverk med undermålig säkerhet. Några timmar på tisdagsförmiddagen var det oklart vad som verkligen hade hänt och vilket förlopp olyckan skulle få. Skulle olyckan bli ett nytt Tjernobyl med många döda och radioaktivt nedfall över jordbruksmarken i Rysslands mest tättbefolkade delar? Skulle det resultera i stora folkomflyttningar? Kanske skulle de baltiska staterna drabbas hårt. Skulle vi få nedfall över vårt land och tvingas till nya kontroller av våra jordbruksprodukter? Nu fick inte olyckan det förloppet. Det blev inte lika dramatiskt som vid Tjernobyl. Utanför kraftverket kom knappt mätbara utsläpp, och inte ens inne i kraftverket ledde utsläppet till personskador. Vi drog naturligtvis en lättnadens suck och konstaterade att det gick bra den här gången, men vi fick som sagt en påminnelse om vilken usel säkerhetsnivå de här kraftverken har. Den svenska kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet har gjort inspektioner på plats, och deras analyser visar att risken för haveri med utsläpp är flera tusen gånger större i de här reaktorerna än i de svenska. Skulle dessutom ett haveri inträffa, gör de svenska reaktorernas filter att bara bråkdelar av en procent av reaktorinnehållet kan komma ut och orsaka markbeläggning. Reaktorerna i Ryssland och Litauen saknar däremot reaktorinneslutning och kan därför orsaka omfattande utsläpp efter ett haveri. Vi har beslutat att kärnkraften inte skall finnas kvar i vårt land. Efter år 2010 finns inga kärnkraftverk i drift i Sverige. En lång politisk strid har förts om i vilka former och i vilken takt omställningen skall ske. Den socialdemokratiska regeringen lyckades 1991 åstadkomma en energipolitisk samförståndslösning över blockgränserna, en uppgörelse som innebär att ett målmedvetet program nu genomförs för att genom hushållning och ny elproduktion ge förutsättningar för en avveckling i ordnade former, en uppgörelse som även den sittande regeringen har deklarerat att den tänker följa. Herr talman! Det är uppenbart vilka prioriteringar som måste göras. Självfallet måste vårt engagemang satsas på att minska riskerna i kärnkraftverken i våra östra grannländer. Självfallet måste det säkerhetskunnande vi har utvecklat i Sverige, pådrivna av den systematiska kritiken av kärnkraften, utnyttjas för att hjälpa våra grannar i deras bekymmersamma situation. Vi skall komma ihåg att vi skall göra de här insatserna för att hjälpa våra grannar i Ryssland och Litauen, inte för vår egen skull. Det handlar om att visa solidaritet med dem som finns på den andra sidan av vår gemensamma Östersjö. Vi får inte falla för frestelsen att använda dessa olyckliga, dessa dramatiska händelser som något slags murbräcka i den svenska energidebatten. Man kunde visserligen tro att den nya regeringen skulle satsa mer kraftfullt på att stötta säkerhetsutvecklingen. När vi samlades varje måndag på Norrmalms torg var det ju för att visa solidaritet med våra förtryckta grannar i Baltikum. De borgerliga partierna uttalade då en viss otålighet och efterlyste snabbare åtgärder, men nu går uppenbarligen den borgerliga regeringen från den s.k. rivstarten in i en långbänk. Den socialdemokratiska regeringen startade ett samarbete för att föra över svenskt kunnande till dåvarande Sovjetunionen, numera Ryssland och Litauen. Det var Sverige som 1986 drog i gång de bilaterala överenskommelserna. Det var vi som under en känslig politisk balansgång med Sovjet drog i gång ett samarbete med Litauen. Så fort det politiska läget hade klarnat i Baltikum och Sovjet beviljade den socialdemokratiska regeringen medel för säkerhetssamarbete. Vi fattade beslut om att svenska myndigheter och annan kärnteknisk expertis skulle analysera vilka åtgärder som är praktiskt möjliga för att höja säkerheten. Nu finns resultatet. Kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet har för länge sedan, i november 1991, lämnat sin rapport. Men vad gör då regeringen? På samma sätt som återlämnandet av den baltiska guldreserven förhalats i ett byråkratiskt bråk, glider nu uppenbarligen stödet till Östeuropas kärnsäkerhet in i en håglös handlingsförlamning. Herr talman! Inriktningen på det framtida biståndet till öst måste ha samma inriktning som den policy vi själva har antagit vad gäller energipolitiken, nämligen hushållning och framtagande av alternativ. Jag har med stigande förvåning iakttagit hur en del andra medlemmar -- andra än miljöministern -- i regeringen har talat om att man kanske kan tänka sig att bygga nya kärnkraftverk för mångmiljardbelopp i Östeuropa. Hur stämmer det här, Olof Johansson? Vi vet ju att det är hushållning som är det mest kostnadseffektiva, särskilt mot bakgrund av den utveckling vi har sett i Östeuropa. Miljöministerns uppräkning av vad som kan göras var en katalog över allt det vi redan känner till. Det var harmlöst, och det gav inte anledning till invändningar från någon här i lokalen. Det där visste vi förut, Olof Johansson. Vad tänker regeringen göra mot bakgrund av vad som nu har inträffat? Det som nu har inträffat sätter ju, precis som Rolf L Nilson sade, hela frågan i blixtbelysning. Avser regeringen att ta några initiativ av särskild omfattning för att stötta säkerhetsarbetet, och avser regeringen att ta några initiativ för att få till stånd en stimulans till hushållning och sparande av energi i dessa våldsamt energislösande länder på andra sidan Östersjön? Det vore intressant att få en fingervisning om det i stället för bara en allmän genomgång av vad som kan göras. Det visste vi förut. Men vad tänker regeringen göra nu, mot bakgrund av den händelse som har inträffat?

Herr talman! Jag vill anknyta till Olof Johanssons tal om samarbete mellan Sverige och främst Litauen. Jag tänker lägga fram konkreta förslag till hur man kan göra, och jag vill också ge Göran Persson litet information om vilken typ av åtgärder som är lämpliga att vidta och som kan vidtas snabbt. Kärnkraftinspektionen, ABB Atom och Vattenfall har haft ett utvidgat och bra samarbete med Ignalina. Det kärnkraftverk som finns i Ignalina är för övrigt det enda civila verk som finns i Baltikum. Det är av en annan typ än de kärnkraftverk som byggs här i Sverige. Det är av den typ som kallas Graphite Moderator Water Reactor. Den typen av reaktor byggs inte här i Sverige, och det finns många stora skillnader i det rent tekniska, som jag inte tänker gå in på här. Däremot är det intressant att titta på vad det är för skillnader på den ryska säkerhetsfilosofin och den filosofi som gäller i detta sammanhang i Sverige och som representeras av ett av världens bästa företag i den här branschen, nämligen ABB Atom. Efter vad jag har förstått av vad Olof Johansson sade är det i det här sammanhanget oerhört viktigt att bygga upp en säkerhetsmyndighet, en övervakningsmyndighet i Litauen, eftersom det i dag inte finns någon sådan. Sedan Sovjet har brutit samman har Litauen svårigheter att få till stånd en dialog med tillverkaren, som huvudsakligen sitter borta i Moskva. I det sammanhanget har definitivt samarbetsorgan från Sverige en mycket stor uppgift att fylla. Låt oss nu titta litet på den säkerhetsfilosofi som gäller i Sverige resp. Ryssland. Först och främst gäller det att ha redundans i systemet. Det har de inte i Ryssland, i varje fall inte i särskilt stor utsträckning. Redundans innebär, att om man har ett styrsystem och en funktion faller ur, finns det ett parallellt system som automatiskt tar över funktionen. Sådan redundans kan finnas både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt, och man kan ha redundans på många olika nivåer. Detta saknas i stor utsträckning i verket i Ignalina, som för övrigt är av samma typ som verket i Tjernobyl. Genom ett sofistikerat beräkningssystem kan man sedan med hjälp av redundansen och genom att använda apparater göra beräkningar av hur stor sannolikheten är för ett fel. Då har man också möjligheter att vidta förebyggande åtgärder i motsvarande grad. Ett annat sätt att mäta är att beräkna tillgängligheten. Men det är egentligen mest intressant för dem som skall mäta hur stor produktionen i verket har varit. Samtidigt är det ett mått på säkerheten. En annan sak som jag gärna vill exemplifiera är situationer med apparatfel. Jag tar vattenpumpar som cirkulerar kylvatten som exempel. I de flesta industrier sätter man in en pump som klarar hela jobbet. I bästa fall har man en stand by-pump som kopplas in om det blir fel. I många fall kan man tillåta sig att bara ha en extra pump i lagret. Men detta kan förorsaka ett driftstopp. I ett kärnkraftverk sätter man upp fyra eller flera pumpar, och varje pump har kapacitet att klara hela jobbet ensam. Det innebär fyrfaldig säkerhet. Om alltså en pump slås ut, klarar man det hela även om man skulle ha en eller två pumpar ur drift på grund av t.ex. periodisk översyn. Detta saknas i Ignalina. I Ignalina har man ett reservkraftverk för att se till att övervakningssystemet fungerar. Det består av sex dieselaggregat. Alla dessa dieselaggregat är kopplade på kablar som går i en gemensam kabeltrumma fram till verket. Var och en inser ju att det inte är någon vits med att ha sex kraftverk som uppbackning, om bara en explosion eller brand kan slå ut allihopa. Detta kallas på teknikerspråk för separation. Det innebär att om man har flera pumpar, skall de stå i separata rum med brandsäkra skott emellan, så att inte alla slås ut vid en eventuell explosion. Den här sortens fel som jag här beskrivit är tekniskt sett relativt lätta att åtgärda. Jag får återkomma i mitt nästa inlägg med konkret förslag till Olof

Herr talman! Det kanske är bäst med anledning av det senaste inlägget att berätta att vi också har konkreta förslag. Statens kärnkraftinspektion och strålskyddsinstitutet arbetar med högsta möjliga takt för att få fram mycket konkreta program. En del av dem finns i preliminär version, i utkastsform, i departementet. Jag skulle kunna dra huvudrubrikerna för de olika projekten enligt dokumentet från SKI.

Här finns kostnadsberäkningar för mjukvara och hårdvara. Det är alltså utomordentligt konkret. Det är bara att fortsätta arbetet. Jag hoppas att riksdagen inom kort beslutar om de nya pengar som blir nödvändiga. Enligt uppgift har det i dag skett en justering i utrikesutskottet av de förslag som regeringen lade fram i budgetpropositionen om 1 miljard kronor nästa budgetår för stöd till Östeuropa. Naturligtvis kommer inte arbetet att hindras av att det budgetåret börjar den 1 juli. Det finns utomordentligt preciserade planer för vad som skall hända. Jag har ändå inte nämnt vad strålskyddsinstitutet är berett att göra. Förberedelserna för arbetsprogrammen har pågått under lång tid. Till skillnad från Göran Persson, som aldrig säger någonting vänligt om någon annan, skall jag gärna säga att det var bra att den förra regeringen tog fram 15 milj.kr. för att få i gång förberedelsearbetet, som startade då i höstas. Det arbetet pågår för närvarande. Därutöver finns det andra saker som det också är viktigt att nämna, bl.a. att det internationella arbetet måste förstärkas. Jag skall nämna några ytterligare saker så att ni blir någorlunda orienterade i vad vi håller på med. Under den här veckan har jag träffat mina kolleger från Estland, Lettland och Litauen. Jag har självfallet diskuterat dessa frågor med dem. Jag har inte på någon punkt funnit anledning till olika prioriteringar. Det är viktigt att stämma av det här med de baltiska regeringarna. Det har jag gjort under den gångna veckan personligen med företrädare på miljöområdet för dessa tre regeringar. Vad som också är viktigt är att vi vidgar samarbetet, inte enbart sysslar med säkerhetsfrågor. Man är i Baltikum intresserad av att vi hjälper dem också med förändring av deras energisystem. Det är precis vad Rolf L Nilson tog upp här. Jag kan hålla med om att det egentligen inte handlar om att lappa och laga gamla reaktorer. Men vi står inför valet pest eller kolera, precis samma val som vi skulle stå inför vid en allvarlig olycka i Sverige. Vi är inte bättre, om det är någon som trodde det. Vi är precis likadana. Vi har också medvetet efter det att linje 2 vann i folkomröstningen gjort detta ställningstagande. Men det är mycket lätt att säga till de andra: Stäng av. Vi har inte några folkrättsliga befogenheter att komma med sådana pekpinnar -- ja, komma med sådana kan vi men det har ingen effekt. Men vi har själva satt oss i en exakt likadan situation, om en olycka skulle inträffa här, som balterna befinner sig i. Jag tycker att vi skall komma ihåg detta. Dessa reaktorer borde aldrig ha byggts, det är helt rätt. Som sagt: Sverige kan hjälpa och stödja. Vi kan göra bedömningen -- det antar jag att våra myndigheter kommer att göra om de anser det -- att en reaktor bör stängas, men det är bara bedömningar som vi kan bjuda på. Vi kan inte för det första av tekniska skäl bjuda på alternativen, för det andra av ekonomiska skäl för det handlar om stora belopp. För det tredje handlar det om lång tid, som alla vet. Dessutom ifrågasätter jag, det har jag gjort också i en tidigare riksdagsdebatt, om det över huvud taget enligt andan i kärntekniklagen skulle vara möjligt för Sverige att exportera kärnreaktorer österut, när vi begär att det skall vara stabila nationer som det handlar om. Vi gör ju en politisk bedömning vid ett sådant läge. Jag har svårt att se att de som inte har kunnat sköta det som de redan har skulle kunna vara mottagare av något som de inte har. Så säkra reaktorer finns inte. Men jag tror inte att huvudspåret i debatten bör gå där, utan det är att arbeta så konkret och snabbt som möjligt med det vi kan göra på kort sikt för att därefter lägga upp de långsiktiga planerna.

Herr talman! Ja, Olof Johansson, jag tror att huvudspåret skall vara att vi skall uppmana OSS länderna och de baltiska länderna att stänga av sina kärnkraftverk och säga att vi är beredda att hjälpa dem tillsammans med övriga länder i Europa ekonomiskt, tekniskt, erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och för den delen också personellt. Detta -- där är jag besviken på Göran Persson -- är precis den inställning som de tyska socialdemokraterna har. De har sagt att förutsättningen för ekonomiskt stöd till OSS-ländernas energisystem är att man hoppar av kärnkraftsspåret och väljer en annan väg. Först då är de beredda att stödja dem. Ungefär samma inställning har den tyske miljöministern från CDU Klaus Töpfer intagit. Jag tycker att det skulle ha känts oerhört bra om socialdemokraterna här i Sverige och den svenska miljöministern hade gjort samma mycket tydliga markering och sällat sig till sina tyska kamrater och kolleger.

Det är ett drastiskt uttalande, men jag tror att det ligger mycket i det. Nu skall jag gå över till den svenska kärnkraften. Det är riktigt som Olof Johansson sade att det inte finns några säkra kärnkraftverk. Den överenskommelse som tre partier, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern, träffat om energipolitiken har många bra inslag, men den har en mycket påtaglig brist, som jag har påpekat många gånger. Det är att den inte säger när den svenska kärnkraftsavvecklingen skall starta. Den säger, konstigt nog, när den skall sluta. Jag tycker för min del att det hade varit mera logiskt att säga när den skulle börja och sedan se när den kunde vara avslutad. Det innebär att vi har kärnkraftverk som är säkrare än de östeuropeiska men som åldras och därmed blir mindre säkra. De måste tas ur drift före 2010. Den tid vi har till vårt förfogande för att ta dem ur drift krymper. Det betyder att vi kan hamna i tidsnöd om vi inte startar i tid. En sorts principiell moralisk markering, som skulle göra intryck, tror jag, på de fattiga östeuropeiska och centraleuropeiska länderna, hade varit att visa att vi kan bestämma datum när vi stänger den första reaktorn. Hade vi dessutom sagt att de första reaktorer som vi stänger är Barsebäcksreaktorerna hade vi väckt jubel i Köpenhamn. Där är man nämligen, som jag har sagt fler gånger tidigare, rädd för Barsebäcksreaktorerna. Där kan inträffa en olycka. Det finns filter som kan begränsa olyckan. Men det finns ingen hundraprocentig garanti för att dessa filter fungerar och klarar situationen. Dessa kärnkraftverk är synnerligen olyckligt placerade i ett tätbefolkat område. Jag tycker hela debatten om kärnkraften de senaste åren visar att detta inte är nationella problem. Vi måste respektera våra danska bröders och systrars oro för kärnkraften. Vi bör ta den på allvar och inte bemöta den högdraget eller med en självgodhet som säger att de svenska reaktorerna är så bra att det aldrig kan hända någonting olyckligt med dem -- ni behöver inte oroa er. Jag skulle gärna velat höra litet mera om konkreta satsningar från Olof Johansson. Han talade för mycket, tycker jag, om säkerhetsspåret. Man kan nog inte undvika det, men det får inte vara huvudspåret. Eftersom alla känner till hur mycket som behövs för att komma till rätta med detta problem blev jag också orolig för den ''futtiga'' miljard som vi har anslagit till östbistånd. Den skall räcka till så förtvivlat mycket. Jag tror inte den kommer att räcka också till en vettig och gedigen insats för att säkra en omställning av energisystemen. Dem som tror på den ''säkra'' svenska kärnkraften vill jag rekommendera dagens upplaga av Expressen. Jag har första sidan framför mig. ''Vi fuskbyggde svenska kärnkraftverk''. Det är svetsare som har varit med och byggt. Här finns en stort uppslagen intervju: ''Jag var med och fuskade'' -- i Oskarshamn, Forsmark osv.''
Herr talman! Ett besked gav Olof Johansson: Det blir inga ytterligare resurser utöver den miljard som ligger i Östeuropabiståndet. Det finns en tendens, som Rolf Nilson mycket riktigt sade, att den skall räcka till allt. Jag trodde nog att Olof Johansson, med det mycket kraftiga engagemang han gav uttryck för åtminstone här i talarstolen, hade lyckats klara debatten med finansministern om att nu, mot bakgrund av vad som skett, ytterligare flytta fram positionerna för att göra någonting konkret utöver det som redan pågår och som alla väl känner till och står bakom. Så blir det tydligen inte, och det beklagar jag. Jag uppskattar Olof Johanssons engagemang. Han efterlyste vänlighet, och den skall jag bjuda på. Det engagemanget kanske ibland dock leder honom till litet väl snabba ställningstaganden. När han säger att vi har exakt samma situation i Sverige som man har på andra sidan Östersjön vad gäller kärnkraftsfrågor, tror jag nog att han rusar i väg och väl mycket hamnar i det gamla resonemanget från linje 3. Han representerar ändock just nu en regering som står bakom uppfattningen att vi i vårt land har en energipolitik som går ut på att långsiktigt avveckla kärnkraften till 2010. Det skall ske med hushållning och utveckling av ny teknik. Det är ett mycket radikalt och framåtsyftande program, som knappast någon nation har en motsvarighet till. Vad jag sade i mitt anförande var att jag tycker att Olof Johansson utöver säkerhetsfrågorna -- som är nog så viktiga -- borde försöka introducera tänkande också kring hushållning och sparande i de svenska ansträngningarna att bistå på andra sidan Östersjön. Alla av oss som har varit där har sett vilket oerhört energislöseri som existerar i dessa samhällen. Skall man se till helheten bör vår insats naturligtvis också handla om detta. Jag tyckte att Olof Johansson gjorde en intressant deklaration om sin syn på kärnkraftsexport, när han talade om stabila nationer. Jag tror att ett sådant resonemang kan ha fog för sig, och jag tycker det är intressant. Men jag blir litet förvånad. Vi har ju hört andra medlemmar av den regering som Olof Johansson sitter i tala om möjligheten att exportera svensk kärnkraftsteknik till Östeuropa. Återigen: Olof Johansson är icke företrädare för linje 3 eller Centerpartiet. Han företräder en regering, och den regeringen har uppenbarligen en annan uppfattning än den Olof Johansson ger uttryck för här i talarstolen. Visserligen är han i talarstolen engagerad -- och det sätter jag värde på -- men han är därutöver också minister och har del i ett kollektivt ansvar för en regeringspolitik. Det skulle vara intressant att höra, herr talman, om det Olof Johansson avslutade med att säga om kärnkraftsexporten är hela regeringens bedömning eller Olof Johanssons privata.
Herr talman! Till Olof Johansson vill jag säga att om jag slår in öppna dörrar när jag lämnar en lista på projekt och det redan finns och pågår planering för genomförande av sådana projekt, är det med stor glädje jag konstaterar detta. Det är ju precis det jag vill. Låt mig omformulera det så här: Efter de kontakter jag har haft med initierade personer i branschen ser jag det så, att det finns tre hinder för att komma i gång snabbt med hjälpen för att höja säkerheten i verket i Ignalina. Det första hindret är ansvaret. Det finns ingen ansvarig myndighet i Litauen i dag. Enligt vad jag har förstått är det svårt att få utfästelser från Moskva om att behålla ansvaret om någon utomstående tillåts gå in och göra förbättringar i verket. Jag skulle vilja att miljöministern kommenterade hur man skall komma förbi det problemet. Eller har jag målat upp ett problem som inte existerar? Det andra hindret är finansieringen. Men efter miljöministerns välvilliga uttalande i Rapport i måndags tror jag att det kanske inte är ett problem, speciellt som vi i dag har kunnat höra statsminister Bildt uttrycka ungefär samma saker när det gäller hur pengar skall kunna ordnas för sådan hjälpverksamhet i Baltikum. För det tredje undrar jag om de informationer stämmer som jag har fått från branschen om att det råder stora svårigheter att få tillgång till tekniskt know-how och detaljerad dokumentation om de verk som har byggts av ryska tillverkare. Folk i branschen påstår att även om man är initierad och van vid att arbeta med den här sortens projekt, även om man har egna kärnkraftverk, som t.ex. Vattenfall, även om man är van vid övervakning, som kärnkraftinspektionen, även om man bygger kärnkraftverk, som ABB Atom, måste man ha tillgång till dokumentationen -- annars är man ute på djupt vatten. Jag vill gärna att miljöministern kommenterar detta.

Herr talman! Naturligtvis finns det betydande hinder, eller en tröghet, i samarbetet. Jag skall modifiera det något. När det gäller myndigheter finns det i dag ett embryo till en sådan i Litauen som bildades före jul. Där finns för närvarande fyra personer. Enligt planerna skall myndigheten byggas ut till 14 personer. Det här ger en bild av hur situationen är och vad det handlar om. Avsikten är att Sverige skall delta i och försöka stödja det arbetet med både utbildning och erfarenhet. Jag har inte kommenterat frågan om pengar konkret i dag. Varför det? Jag hänvisade till skälet; jag sade att riksdagen kommer att fatta beslut om miljarden. Självfallet är det inte någon yttersta gräns. Regeringen har inte haft anledning att diskutera frågan än. Det går inte att göra av med pengar på ett ansvarsfullt sätt om man inte har planerat för det. Regeringen kommer att med utgångspunkt i myndigheternas arbete göra en förnyad bedömning av de resurser som Sverige måste ställa upp med och, naturligtvis, de resurser som kan behöva användas i det internationella samarbetet. När det gäller G 24 är problemet ett annat, vilket jag har sagt i ett frågesvar. En del av kunskaperna förutsätter jag har trängt fram. Det har ju förts många debatter i dessa frågor under kvällarna -- ibland ganska sent. G 24, den EG-ledda multilaterala organisationen, har problem att få motparterna att fungera. Annars finns det ju naturligtvis pengar hos de nationer som ingår i G 24. De är ju de rika länderna i västvärlden. Det är naturligtvis viktigt att vi i Sverige är med i det samarbetet. Nu sammanträder G 24 i nästa vecka den 8 april. Där kommer Sverige att ha en aktiv roll. I morgon skall jag träffa Klaus Töpfer från Tyskland. Han kommer till Sverige som regeringens gäst. Tillsammans med honom, och dessutom Finland, skall jag diskutera det svenska agerandet, både i G 24 och i kommande Östersjökonferens. Jag tror att Sverige, Finland och Tyskland har en viktig roll för att snabbare få till stånd ett samarbete och en etablering av nationella resurser i det här arbetet. Vi tycks ha i stort sett identiska uppfattningar och kan därför samarbeta nära med varandra. Men det vet jag mera om efter morgondagens samtal. Jag har tidigare haft informella samtal med Klaus Töpfer per telefon men i morgon har vi möjlighet att träffas. Sedan har vi frågan om huvudspår eller inte. Jag talade om det korta perspektivet, dvs. vad vi skall göra nu så snabbt som möjligt. Säkerhetsnivån måste höjas. Det går att göra. Det pågår hela tiden ett arbete med svenska försök, studier och förberedelser för vad som skall komma senare. Debatten om det långsiktiga perspektivet kan vi ta när det finns bättre underlag. Ingen skulle vara gladare än jag om det fanns möjligheter att stänga av reaktorer här hemma och där borta. Men det är inte det det här handlar om. Jag konstaterar att det är de som har ansvaret, även om vi går in och stödjer dem för att göra kärnkraften säkrare. Skulle det hända en olycka -- och det var i det avseendet som jag gjorde jämförelsen med Sverige -- står vi alla risken att vi är för mycket beroende av kärnkraften och att människor på goda grunder kräver att den omedelbart skall stängas av. Den diskussionen förde vi efter Tjernobylolyckan. Jag hoppas att ni minns den. Jag har fört den diskussionen med Kjell-Olof Feldt, för att nämna en partikamrat till Göran Persson, och med mycken emfas talat för att kärnkraften måste avvecklas. Kärnkraften är inte möjlig att hantera i en situation när en stor olycka har inträffat. Vare sig den olyckan inträffar i närheten utanför vårt lands gränser eller här hemma tror jag att man löper stor risk att märka sitt stora beroende. Jag ansåg att den aspekten var viktig. Det är däremot bara att konstatera att de länder i öst som har kärnkraftverk vanligtvis själva bestämmer. Vi kan på sikt försöka lätta trycket i dessa länder så att de satsar på hushållning, effektivisering och sparande. Jag nämnde detta både i min inledning och i mitt andra inlägg, Göran Persson. Inte kan detta ha gått spårlöst förbi. Självfallet skall vi diskutera samarbetsprogram på energifältet som helhet. Jag skall inte ta upp diskussionen om energiöverenskommelsen i dess helhet, Rolf L Nilson. Jag konstaterar bara att den ligger fast. Den omfattas i dag av minst fem partier. Naturligtvis skall det ske årliga avstämningar av resultaten, och det är det som skall avgöra när avvecklingen av kärnkraftverk i Sverige skall påbörjas.

Svensk kärnkraft åldras. Beslutet om när den första reaktorn skall stängas av kommer närmare. Det skulle vara ett mål att försöka leva upp till att under 1992 bestämma när den första reaktorn skall stängas. NUTEK skall lägga fram en rapport i september om läget för den svenska energiförsörjningen. När den rapporten presenteras kan det vara lagom att också fastställa datum för att stänga den första svenska reaktorn. Jag ser också fram mot en redovisning av vad som kommer ut av Olof Johanssons kontakter med den tyska miljöministern. Jag hoppas att det blir något konkret, som kan leda till att ryska reaktorer stängs av. Jag tycker att man måste visa samma intresse för och ställa samma krav på hanteringen av de öst och centraleuropeiska kärnkraftverken som man har gjort när det gällt hanteringen av de kärnstridsspetsar som finns. Det är faror av samma kaliber. Man skall visa respekt för nationernas eget ansvar och självbestämmande, men detta är inte nationella frågor -- detta är internationella frågor i och med att dessa kärnkraftverk utgör ett internationellt hot.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att den här debatten förs. Vi kommer naturligtvis att ha mer att redovisa så småningom. Jag vill gärna instämma i det som Rolf L Nilson gång på gång har återkommit till, nämligen att de här frågorna är internationella, att de blir alltmer internationella och att insikten om det växer. Därför är också det internationella samarbetet viktigt, både för att ''poola'' resurser och använda dem på effektivast möjliga sätt och för att dela upp arbetet för att i det korta perspektivet så snabbt som möjligt göra de rätta sakerna. Det är en av G 24:s viktiga uppgifter. Sedan kan man naturligtvis i det längre perspektivet mobilisera t.ex. det internationella banksystemet för att få fram de större resurser som krävs där. Jag tycker därför att det är viktigt att det förs också den sortens debatter som statsministern hänvisade till med den europeiska utvecklingsbankens chef, som också han är på besök här i Sverige i morgon, och att man där diskuterar hur mycket EBRD kommer att kunna avdela för just de östeuropeiska kärnkraftverkens upprustning. Detta stämmer med de två olika perspektiven, som ibland är litet svåra att hålla isär: det korta perspektivet där vi skall göra mesta möjliga för att hjälpa till att bygga upp myndigheter, få saker och ting att fungera och höja säkerhetsnivåer, och det längre perspektivet, som självfallet innebär ökade möjligheter både att satsa finansiellt effektivt och att satsa på alternativ. Det är precis detta som jag har diskuterat, bl.a. med mina baltiska kolleger, och de är naturligtvis också mycket intresserade av det perspektivet. Låt mig bara konstatera att det är viktigt att Sverige använder sin stora kunskap om kärnsäkerhet och agerar internationellt. Det gäller också gentemot FN:s atomenergiorgan IAEA, som i det här läget logiskt sett borde ha större befogenheter än någonsin -- och egentligen inte några befogenheter alls när det gäller spridningen av kärntekniken över världen. Jag efterlyser i varje fall personligen att ett kontrollorgan måste fungera också så, att det kan gå in och stänga av reaktorerna där detta är möjligt -- det borde vara så, men det är inte så. Jag tycker att det är viktigt att arbeta i den riktningen. Låt mig då till sist beträffande de kvarhängande frågorna om bl.a. export säga att de är genomdiskuterade i regeringen -- det är inget problem. De gäller ett långt perspektiv, och de är inte heller nämnda enligt referaten och anteckningarna. Det var en påannons i ett Ekoinslag från statsministerns besök i USA. Låt det förbli en påannons!

Herr talman! I höstas sänkte riksdagens borgerliga majoritet skatterna kraftigt för de mest bemedlade medborgarna i Sverige. Bland de skatter som sänktes var förmögenhetsskatten och arvs och gåvoskatten, och sänkningen var störst på stora arv och gåvor. Tillsammans innebär de här sänkningarna ett bortfall av skatteintäkter med 3 000 milj.kr. på ett år. Enbart arvs och gåvoskatten ger ett skattebortfall för statskassan på drygt 400 milj.kr i år. Redan 1994 skall enligt beslutet förmögenhetsskatten slopas helt och hållet, och i det nu aktuella betänkandet skriver utskottet att det då också kommer att bli aktuellt med ytterligare sänkningar av arvs och gåvoskatten. De här skattesänkningarna är enligt vår uppfattning helt oacceptabla. Dels är det naturligtvis helt orimligt från rättvisesynpunkt att kraftigt minska skatterna på arbetsfria inkomster, dels är faktiskt de 400 miljoner som försvinner ur statskassan bara genom sänkningen av arvs och gåvoskatten en hel del pengar. För 400 miljoner kan vi t.ex. ge 10 000 ungdomar som i höst går ut den tvååriga gymnasieskolan ett tredje års utbildning i stället för den arbetslöshet som väntar dem. Vi kan dessutom se till att 2 000 fler ungdomar får möjlighet att studera vidare på högskolan, och vi kan satsa pengar på lärarlöner för att ge arbetslösa ungdomar utbildning eller ordna andra aktiviteter under sommarmånaderna. I konsekvens med detta begär vi socialdemokrater att arvs och gåvoskatten skall återställas till den nivå som rådde före de olycksaliga besluten i höstas. Det är förvisso så att arvs och gåvoskatten behöver reformeras men på ett helt annat sätt än vad den borgerliga majoriteten driver igenom. En sådan reformering bör dessutom samordnas med en reformering av förmögenhetsbeskattningen. Grunden för en reformering av de här skatterna måste vara att komma till rätta med de stora skatteskillnaderna mellan olika typer av tillgångar, för att på så sätt undanröja de stora möjligheter till skatteplanering som finns i det nuvarande systemet liksom de ekonomiskt snedvridande effekter som de har. Annorlunda uttryckt handlar det om att följa principen från skatteomläggningen med bredare skattebaser och sänkta skattesatser. En utgångspunkt för reformeringen skall enligt vår mening vara att statens intäkter i ett nytt system skall vara lika stora som de var enligt de regler som gällde 1991. Vi talar ibland om att vi skall bära varandras bördor. Vi socialdemokrater kallar det för solidaritet. Solidaritet -- att bära varandras bördor -- behövs i ett civiliserat samhälle, inte minst i dagens svenska samhälle, där allt fler, inte minst unga, människor slås ut genom den nu oerhört kraftigt växande arbetslösheten. Jag vill mot den bakgrunden, herr talman, yrka bifall till reservationerna som är fogade till betänkandet.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas frågor som vi nyligen har diskuterat och fattat beslut om. Argumenten borde vara väl kända, och det finns risk för en något pliktskyldig debatt. Men det finns en omständighet som kan göra den litet intressantare, och det är att utskottsmajoriteten här företräds av kristdemokraten Harry Staaf. Regeringssidan består ju av fyra partier. Varje parti har sin profil, och det kan då finnas intresse av att vidga debatten litet grand så att kammaren bättre förstår hur kristdemokraterna har bidragit till att ge skattepolitiken den profil den nu har. Att det är en koalitionsregering vi har att göra med har ibland sina udda poänger; jag säger det trots att det är en utvikning. Enligt min mening har t.ex. Folkpartiet liberalerna fått uppleva den egenartade situationen att man fick igenom mer av sin politik i opposition än man får i regeringsställning. Det är paradoxalt, men det är ändå en riktig bedömning. Centerns strävan känner vi bl.a. genom bostadsoch energiskattefrågorna, och den moderata prägeln går inte att ta miste på genom skatteminister Bo Lundgren. Men vilket är Kristdemokraternas bidrag? Jag måste erkänna att jag har haft svårt att hitta den Kristdemokratiska profilen över huvud taget sedan kds blev ett riksdags och regeringsparti. I det här betänkandet bekräftas vissa sänkningar av arvs och gåvoskatten. Det är sänkningar som kostar ungefär 420 milj.kr. Det är ingen jättelik summa, men den är heller inte obetydlig. Ger den här sänkningen några tillväxtfördelar och i så fall vilka? Det skulle vara intressant att höra Harry Staafs utläggning kring detta. Om det kostar 420 miljoner får man hämta in det någonstans. Vi hade en debatt för några timmar sedan. Hur finansierar regeringen sina skattesänkningar? Jo, genom indragning i kommunsektorn. Hade man inte genomfört de här sänkningarna kunde man ha avstått från sådant. I stället för 7,5 miljard kunde man ha tagit 7 Kristdemokraterna är ett parti som har gedigen kommunal erfarenhet. Man har kämpat för utbyggnad av vården. Det är något av en kristdemokratisk profilfråga. Hade det inte, Harry Staaf, varit bättre att lägga dessa 500 miljoner på vårdsatsningar i stället för att göra en sådan sänkning? Vän av ordning kan replikera och fråga om Bäckström inte känner till att arvsbeskattningen i Sverige är hård. Jo, det känner jag till. Jag är insatt i skattefrågorna. Den är hård. Men det är också ett faktum att man inte behöver vara avancerad skatteplanerare för att undvika stora delar av arvsbeskattningen. Det finns ganska enkla medel. Nu skall vi inte ha något seminarium om skatteplanering. Men även om vi bara säger ett ord som farfarsreverser nickar den som är insatt i skattepolitik igenkännande. Jo, det kan man ju alltid tillämpa. Man kan reducera och dela arvslotter ganska enkelt och smidigt och få ner arvsskatten till oerhört låga nivåer. Bedriver man sedan avancerad skatteplanering, som vi har läst om i media, kan de efterlevande till miljonärer med många hundra miljoner betala föga eller inget i arvsskatt. Det finns metoder. Det är därför vi har en samlad arvs och gåvoskattekommitté. Det är därför jag menar att man borde ha gjort förändringar i ett sammanhang och täppt till en hel del av skatteplaneringsmöjligheterna. I det sammanhanget borde man ha sänkt de formella skattesatserna. Då hade vi t.o.m. kunnat få en fördelningsprofil i det här ärendet. Då hade vi kunnat sänka arvsskatten för mindre bemedlade som kanske har ärvt en fastighet som de vill låta gå i arv till sina barn, kanske ett egnahem eller ett hemman. Det borde vara möjligt utan orimliga arvsskatteeffekter. Men det är också orimligt att man skall kunna ärva oerhört stora kapitalbelopp och sedan med en mycket enkel skatteplanering undvika all arvsskatt. Vi har nu en högsta marginalskatt på dryga 50 %, det beror ju på kommunalskatten. Vi från Vänsterpartiet menar faktiskt att det är rimligt att man när det gäller mycket stora förmögenheter skall kunna tänka sig att ha en arvsskatt som inte är så mycket lägre för helt arbetsfria inkomster än för de inkomster som skattas via arbete. Det finns behov av rimlig symmetri i detta. Därför har vi sagt nej till de här skattereduceringarna. Därför, herr talman, har vi i meningsyttringar sagt att det bör återställas. Vi instämmer i Socialdemokraternas reservation i mom. 1, och vi har ett eget yrkande i vad gäller mom. 2. Herr talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet. Jag vill fråga Harry Staaf: Hade det inte varit bättre att avvakta slutbehandlingen av arvs och gåvoskattekommitténs betänkande och lösa de här frågorna i ett sammanhang? Hade det inte varit bättre att utnyttja det finansiella utrymmet på ungefär en halv miljard till satsningar inom vård och omsorg, för de äldre och de sjuka? Hade det inte varit bättre? Jag tycker att detta borde ha legat nära den Kristdemokratiska profilen. Eller är det så att skattepolitiken skall styras allenast av Moderata samlingspartiet? I våras, våren 1991, hade Moderata samlingspartiet reservationer i den här frågan. Då menade man att man skulle sänka skattesatserna med fem procentenheter. Den reservationen var Bo Svenson helt ensamma om. De fick inte stöd från Folkpartiet liberalerna, Centern och av naturliga skäl inte från Kristdemokraterna. Nu får Moderaterna stöd för att dubbla skikten. Man uppnår nu mycket mer än de fem procentenheterna från våren 1991. Hade det inte varit klokare om Kristdemokraterna hade stöttat upp Folkpartiet och Centern så att man hade kunnat mota Bo Lundgren eller Knut Wachtmeister i grind och säga att det här skall användas till vård och omsorg. Mitten tyckte inte så här i våras. Då hade det väl varit rimligt att hålla den här linjen. Man kan väl inte samarbeta i den meningen att storebror får bestämma allting. Då är det inget samarbete utan då är man släpkärra, och det är inte bra på sikt.

Herr talman! Lars Bäckström undervisar om hur man bör arbeta i en koalitionsregering, med ett koalitionsunderlag, som om han hade mycket stor vana. Det han säger är sant. För att det skall gå bra måste alla få vara med och känna att de är med och påverkar politiken. Jag tror att en förutsättning för att den här regeringen skall lyckas är att partierna som står bakom den kan samarbeta och att de samarbetar på ett sådant sätt att alla känner att de får igenom något. Det är mycket viktigt att den här regeringen får hålla på, för att om inte annat klara jobben och dem vi vill slå vakt om. Jag skall litet senare försöka återkomma till den här profilen. Det betänkande vi nu har att ta ställning till är skrivet utifrån fyra motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. Två motioner vill återställa den gamla ordningen som gällde för arvs och gåvobeskattningen. Yvonne Sandberg-Fries och Lars Bäckström har talat för dem. I två motioner vill man faktiskt gå något längre än vad riksdagen gjorde i höstas. Man kanske kan säga att den medelvägen inte var så dum. Jag vill kortfattat peka litet på vad skatteutskottet har anfört i betänkandet över de här motionerna. Man tycks referera att det skattepolitiska beslutet som fattades i höstas innebar en kraftig sänkning av arvsoch gåvobeskattningen. Man sänkte både genom att skatteklasserna breddades och progressionen dämpades. Den högsta skattesatsen sattes till 30 %. Ändringen var mycket befogad, eftersom den svenska arvs och gåvobeskattningen befann sig på en mycket hög nivå vid internationell jämförelse.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 För min egen del anser jag att det rent filosofiskt är svårt att försvara ett högre skatteuttag i arvs och gåvobeskattningen än ett skatteuttag i storleksordningen en tredjedel. Jag tror att många uppfattar ett högre skatteuttag på arvsbeskattningen som konfiskatoriskt. Lars Bäckström sade att det skulle vara intressant att höra Kristdemokraternas syn på det här. Han sätter en tidigare orättfärdig arvsbeskattning i förhållande till vård och omsorg av gamla. Men det måste vara möjligt att ge gamla i det här landet vård och omsorg utan en orättfärdig arvsbeskattning. Lars Bäckström jämför också med en planerad indragning av 7,5 miljarder kronor i kommunerna. Den indragningen skulle kunna bli 7,1 om man inte hade sänkt arvsskatterna. Den här indragningen i kommunerna har som bekant litet andra orsaker, vilket vi ganska väl har gått igenom under den finanspolitiska debatten, varför jag inte tar upp tid med det nu. Det finns emellertid vissa synpunkter på den här höga arvsbeskattningens effekter för vårt land som jag ändå vill beröra. Ekonomie doktor Hans Lindqvist har redogjort något för effekterna av den då gällande arvsskattelagstiftningen i tidskriften Ekonomisk Debatt 7/91. Den arvsskattelagstiftningen vill reservanterna i stort sett återgå till. Hans slutsats är att utflyttningen av förmögenheter i samband med emigration till följd av det svenska skatteuttaget på bl.a. förmögenhet och arv, tycks ge ett skattebortfall som är nästan lika stort som statens inkomster av förmögenhetsoch arvsskatt. Om denna slutsats är riktig, kan vi över huvud taget inte alls sätta detta mot möjligheterna att ta hand om våra gamla och sjuka. Är det kanske i stället så, att vi har haft en alldeles för hög beskattning på det här området, som har medfört att vi just nu har svårighet med att ekonomisera en bra vård för gamla och sjuka. Sannolikt är vårt läge sådant att vi i stället bör vara glada om kapitalstarka människor söker sig hit och gör investeringar här. Det skulle leda till arbetstillfällen. Det finns också annat som man kan studera. Ett högt inflationstryck här i landet har medfört att man har omfördelat förmögenheter. Staten har sedan försökt att dra in de förlorade inkomsterna med hjälp av arvsbeskattning. För min del tycker jag att det verkar mer riktigt att försöka ha en låg inflation och en försvarbar arvsbeskattning. Arvskatten bör också vara av den storleksordningen att familjer som äger företag kan klara skatten vid ett arvskifte. Jag skulle vilja ställa en fråga till reservanterna och då i första hand till Yvonne Sandberg-Fries: Är reservanternas arvsskatteförslag familjevänligt och könsneutralt?
Herr talman! Harry Staaf tycks utgå ifrån att man antingen har låg inflation och därmed låga förmögenhetsskatter, eller också hög inflation och därmed höga förmögenhetsskatter. Jag har svårt att se det sambandet. Självfallet är vi Socialdemokrater i allra högsta grad intresserade av en låg inflation. Det faktum att vi nu har en låg inflation beror i oerhört hög grad på åtgärder som vidtogs under den förra regeringens tid. Jag tänker på skatteomläggningen, på Rehnbergsavtalet, på kronans knytning till ecun, osv. Samtliga åtgärder har bidragit till att vi har en mycket låg inflation i landet. Hela det egendomliga scenario som Harry Staaf försöker måla upp verkar en aning konstruerat, om jag för uttrycka det så. Jag skulle vilja spinna vidare något på frågan vilka ideologiska grunder som man såsom kds:are stöder sig på, när man ställer upp på dessa gigantiska skattesänkningar för dem som har det allra bäst i samhället. Hela regeringens filosofi går ju ut på att vi genom sänkta skatter för dem som redan har det väldigt bra skall få bättre tillväxt i landet. Vanligt folk däremot skall tydligen arbeta mer och anstränga sig mer, därför att de får försämrade förmåner och ekonomiska villkor. Harry Staaf! Hur ser ni kds:are egentligen på så grundläggande ideologiska frågor som denna: Vilken drivkraft är det som gör att människor blir beredda att göra en insats i samhället? Finns det enligt er uppfattning inga andra drivkrafter än den egna snöda vinningens drivkraft, det egna ekonomiska resultatet, när människor gör sina arbetsinsatser? Jag såsom socialdemokrat tror faktiskt att människor kan drivas även av andra skäl. Det är därför jag också kommer till helt andra slutsatser om hur vi skall bära oss åt för att få fart på ekonomi och tillväxt i landet. Det är beklagligt att en representant för ett parti som skall stå för en viss etik i politiken inte ser det här sambandet utan går i fällan och ställer upp på moderaternas politik, en politik som handlar om att det är egennyttan som är den enda drivkraften för den ekonomiska utvecklingen.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries frågade mig om jag tror att den snöda vinningen är den enda drivkraften för insatser. Jag tror inte det. Inte heller tror jag att de människor som står bakom vårt parti tror det. Det är emellertid ganska klart att vinningen som drivkraft har rätt stor betydelse. Den som har rest något i öststaterna har kunnat se en hel del som man inte förväntat sig i ett land av socialistisk karaktär. Såvitt jag kan förstå var det just den egna snöda vinningen som drev fram sådana avarter. Det är alltså bättre att analysera den egna snöda vinningen under lagliga former, så att den kommer oss alla till godo. Det har ganska stor betydelse hur man ser på sparandet i samhället när det gäller de åtgärder som vi har vidtagit. Om man anser att vi skall ha privat företagsamhet, som bygger på ett privat sparande, är det här nödvändiga åtgärder. Om man anser att sparandet skall ske i statens regi, blir det något helt annat. Man klarar ju då sparandet genom uttag av skatter. Såvitt vi kan förstå är det bra för utvecklingen att ha en privat företagsamhet. Vid en internationell jämförelse kan man se att det tycks vara bra även för sysselsättningen.
Herr talman! Det är glädjande att höra att åtminstone Harry Staaf tror att människor kan göra en insats av andra skäl än för det vi kallar den snöda vinningen. Tyvärr måste jag konstatera att han inte drar de politiska slutsatserna av den i och för sig sympatiska hållningen. Det beror på att hans parti ingår i en regering, vars ekonomiska politik bygger på just detta. Själva grundbulten i den borgerliga regeringens ekonomiska politik är ju skattesänkningar för de människor som redan har det bäst. Om man jämför -- vilket den här regeringen är mycket pigg på i olika sammanhang -- med förhållanden ute i Europa, kan man konstatera att över hälften av OECS:s medlemsländer har förmögenhetsbeskattning. I Sverige skall den avskaffas. Det har den borgerliga majoriteten bestämt. Det är så, att samtliga EG-länder har arvsoch gåvobeskattning.

Herr talman! Man kan naturligtvis ha litet olika uppfattning om förmögenhetsbeskattning, dvs. om man skall ha någon beskattning eller ej. Det är helt klart att den förmögenhetsbeskattning som vi har haft har varit alldeles för hög och haft negativa effekter. Det är troligtvis det som ligger bakom de förslag som nu är framlagda och antagna i riksdagen. Sveriges geografiska läge i förhållande till Europamarknaden har kanske också motiverat en något lägre förmögenhetsbeskattning här än nere i Europa. Jag ställde frågan om huruvida reservanternas skatteförslag är familjevänligt. Det skulle ha varit intressant med ett svar, men Yvonne Sandberg Fries har, såvitt jag kan förstå, inte någon möjlighet att svara nu. Lars Bäckström kan kanske göra det senare. Jag menar, att om den hårda arvsbeskattningen för företag skall återställas, vilket har föreslagits, blir det väldigt svårt för förtagen vid generationsskiften. Om man då -- utan en våldsam skatteplanering -- skall lyckas bra, bör man helst vara så gammal när man får barn att man åtnjuter både barnbidrag och pension. På det sättet blir det ganska långt mellan generationsväxlingarna. Detta är något som män kanske kan klara om de är förutseende, men det är väldigt svårt för kvinnor att klara uppgiften att ha både pension och barnbidrag. Därför menar jag att om man vill bygga på företagsamhet så är detta förslag helt enkelt litet familjeovänligt.
Herr talman! Vad vi säger i vår reservation och i vår motion -- vi kan inte ta med allt i vår meningsyttring -- är att arvs och gåvoskatten kan vara hård om man inte gör något åt den. Därför menar vi att man skyndsamt skulle ha tagit fram ett förslag på grundval av arvs och gåvoskattekommitténs arbete. Det skulle ha varit ett samlat förslag så att man kommer till rätta med skatteundandragande och skatteplanering. Då kan man sammantaget lindra de formella skattesatserna. Men det är så viktigt att man gör båda sakerna samtidigt, simultant, annars blir det sneda fördelningseffekter. Och det blir det nu. Harry Staaf frågade om man inte kan klara vård och omsorg även utan dessa 500 miljoner. Jo, naturligtvis kan man det, om man inte sänker alla andra skatter. Men det är ju detta som sker. Det är den sammantagna effekten, att man sänker så många skatter, som gör att detta blir svårt att klara. Sedan tog Harry Staaf upp ytterligare exempel och vidgade det hela genom att tala om förmögenhetsskatten över huvud taget. Den debatten tror jag att vi skall föra en annan gång. Men jag skall kortfattat kommentera detta. Förmögenhetsskatten går också mycket enkelt att undgå. Man kan manipulera med lånefinansierade placeringar, och man kan använda avkastningsfonder över nyår. Det finns ett otal exempel på hur man kan bringa ned sin förmögenhetsskatt. Det behöver vi inte ha något seminarium om, eftersom revisionsbyråerna så väldigt väl vet hur man gör. Man talar alltså om en formell verklighet som väldigt få drabbas av. Det är oerhört få småföretagare som har betalat förmögenhetsskatt. Så rik blir man inte på att vara småföretagare i Sverige, utan detta gäller kanske en på tio. Det är sant att Kamprad flyttade ut ur Sverige. Men Älmhult ligger kvar, och Ikea ligger kvar. Det viktiga för svensk produktion är inte var personerna bor utan var produktionen sker. Det är det viktiga att utgå ifrån. Vi undrar varför man inte avvaktar arvs och gåvoskattekommitténs slutberedning. Det var ju inte länge sedan som Socialdemokraterna sänkte arvs och gåvoskatten. Harry Staaf sade att han hade svårt att tänka sig en arvs och gåvoskatt på mer än 30 %. Jag har också svårt att tänka mig att man skulle ha 40 eller 50 % som bas. Men det finns ju skikt i skatteskalorna. Detta gäller naturligtvis för de mycket stora arvslotterna och de mycket stora gåvorna. Detta handlar ju om arvs och gåvobeskattningen. Man kan föreställa sig ett system där man i stället för lön ger gåvor. Lön beskattas med över 50 %, men gåvor beskattas med högst 30 %. Det är då man får dålig symmetri. Man bör inte beskatta hårt arbete hårdare än en stor gåva, en binge pengar. Jag tycker att det är stötande att den som har slitit för pengarna, kroppsligen eller andligen, skall beskattas hårdare än den som får presenter, gåvor. Om vi skall tala i moraliska termer, så är det detta som är stötande för mig. Och jag tror att Harry Staaf ser poängen i detta resonemang.
Herr talman! Jag tycker att Lars Bäckströms metod är något egendomlig. Det framskymtar att Lars Bäckström är beredd att inse att den gamla arvsoch gåvobeskattningen inte var bra. Den var för hög. I höstas beslutade riksdagen att justera den. Därför tycker jag att det är litet egendomligt att man först yrkar att den skall återställas och sedan är beredd att ta upp en diskussion om hur den skall se ut. Såvitt jag förstår pågår det en beredning om utredningen om arvs och gåvoskatter. Låt oss därför avvakta vad den kan komma fram till. Lars Bäckström sade att den gamla beskattningen inte har hindrat att företag har byggts upp. Och det har det alltså inte gjorts. I en del fall har t.o.m. riktigt stora företag byggts upp. Men det tycks vara på det sättet att vi har ett mindre antal medelstora företag i detta land än vad som behövs. Det har alltså varit svårt att öka den egna kapitalbasen, så att ett litet företag blir ett större företag. Men med dessa förslag hoppas vi att det skall bli möjligt för fler småföretag att växa till medelstora företag. På detta vis skall vi alltså trygga arbeten här i landet.
Herr talman! Jag sade att vi kan tänka oss sänkningar. Det fattades ju beslut om en sänkning av arvsskatten hösten 1990. Den sänkningen trädde i kraft den 1 januari 1991. Det är inte längre sedan det skedde. Under våren 1991 ville Moderaterna gå vidare och sänka arvs och gåvoskatten. Vad hände då? Jo, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centern sade nej. Nu har Kristdemokraterna kommit till riksdagen. Och det kan vara på det sättet att Kristdemokraterna antingen har hjälpt Moderaterna att driva igenom detta, eller också har de passivt anslutit sig till detta. Men det undandrar sig min bedömning hur det går till i de inre salongerna. Min uppfattning delades emellertid av Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet så sent som våren 1991, eftersom beslut om en sänkning hade fattats hösten 1990. Och majoriteten ansåg att man efter den sänkningen skulle avvakta arvs och gåvoskattekommitténs arbete. Men när det blev borgerlig regim och Bo Lundgren blev skatteminister, då skulle man skynda på dessa sänkningar, som är fördelningspolitiskt stötande, eftersom de inte sker i ett sammanhang. Till sist vill jag säga något om det som sades om att detta måste göras för att man skall bygga upp kapital i landet. Och varför måste man bygga upp kapital i landet? Jo, för att få till stånd investeringar. Detta är emellertid inte korrekt i en öppen ekonomi. Det framgår av många beredningar, t.ex. i långtidsutredningen. I den står det: Som tidigare nämnts betyder kapitalmarknadens integration att det inhemska sparandets roll för kapitalbildningen minskar. Detta är riktigt, eftersom man kan låna var man vill. Ökat hushållssparande i Sverige kan lika väl leda till industriinvesteringar i Italien, Frankrike eller Spanien. Det är så det är i en öppen ekonomi. Och jag tycker att det är bra att dessa möjligheter till öppenhet finns i ekonomin. Men, återigen, vi skall ha en rimlig arvs och gåvobeskattning. Därför skall vi stoppa möjligheterna till skatteundandragande och skapa en fördelningspolitisk profil. Då kan vi sänka de formella skattesatserna. Det bästa och det goda kan förenas.
Herr talman! I en internationell ekonomi kan det nog vara riktigt att kapitalbildningen, om den är svag i det egna landet vid ett specifikt tillfälle, inte kan hindra att det investeras och att det byggs upp företag i landet. Men sannolikt är man nog beredd att satsa detta kapital, eftersom det är ett låglöneland. Jag tror att det är viktigt att vi själva medverkar till sparande och bygger upp en kapitalbas i landet. Det kan alltså ske på två sätt. Det kan ske genom att man tar ut skatter eller genom att man har ett privat sparande. I båda fallen får människor avstå konsumtion. Det är alltså mer fråga om ett sätt att ta ut detta. Om man tar ut det som skatt får alla vara med. Om man tar ut det som sparande kommer rätt många människor att fråga: Vad får jag för att spara? Det är alltså det som är intressant i det ögonblicket. Sedan redogjorde Lars Bäckström för vad som har hänt i riksdagen innan kds kom hit och vilka turer som har förekommit. Vad som har hänt sedan vi i kds kom hit och landet har fått en ny regering är att den nya regeringen försöker få små företag att växa och bli medelstora företag. Jag tror att det kan ha en viss betydelse att det har blivit en ändrad syn och att man nu är beredd att gå något längre än på den tiden då kapitalbildningen skedde via skattsedeln.

Herr talman! Eftersom Lars Bäckström apostroferade mig gav han mig anledning att säga några ord. Lars Bäckström häcklade Centern och Folkpartiet därför att de har ändrat uppfattning i arvsskattefrågan. Men även Vänsterpartiet har ändrat uppfattning. När Vänsterpartiet nu vill återgå till de gamla skalorna med ett högsta uttag på 65 % är detta väsentligt lägre än vad partiet krävde för några år sedan. Då motionerade nämligen Vänsterpartiet om ett högsta uttag på 108 %. Det låter märkligt, men man krävde faktiskt en 50-procentig höjning av de då rådande skatteskalorna. Högsta uttaget var då 72 %. Och om man höjer uttaget på 72 % med 50 % blir det faktiskt 108 %. Lars Bäckström var inte i riksdagen då, men dessa uppgifter kan vara nyttig information, eftersom Lars Bäckström nu vill ha en lagom arvsskatt. Det ville Vänsterpartiet tydligen inte då.
Herr talman! Det kanske är riktigt. Det undandrar sig min bedömning. Det klassiska svaret på alla sådana påpekanden är att vi blir klokare, men det blir inte alla andra -- tyvärr.

Herr talman! Det är glädjande att den borgerliga regeringen har gett ut en förordning för miljöklassindelning av fordon fr.o.m. 1993 års modeller, trots att Moderaterna och Folkpartiet så sent som våren 1991 var emot ett sådant beslut. Nu föreslår vi vidare att regeringen bör förbereda nästa steg i miljöklassningssystemet. Regeringen bör, som det uttalas i miljöpropositionen, noga följa utvecklingen på marknaden och återkomma till riksdagen med förslag om att vissa regler i systemet behöver omprövas. I det sammanhanget bör miljöeffekterna av slopandet av etanolskatten bedömas. Vidare säger vi att ett miljöklassystem för bensin bör införas. Utgångspunkten för klassindelningen bör vara bensinkvaliteten, t.ex. innehållet av aromater. Utskottsmajoriteten säger att miljövinsten av att införa ytterligare bensinkvaliteter måste ''vägas mot praktiska, administrativa och andra problem''. Jag tycker, herr talman, att detta uttalande visar på ett litet intresse och en låg ambition när det gäller att åstadkomma förbättringar. Jag tänker då på de mycket besvärliga miljöolägenheter som dagens bilism innebär. Detta är bevis nog för att Centerns s.k. miljöprofil överskuggas av Moderaternas ointreese för miljöfrågorna -- det är ju Moderaterna som bestämmer i regeringen. På ytterligare ett område visar regeringen ett lamt intresse. Det gäller då behovet av en förbättrad avfallshantering. Miljöavgiftsutredningen föreslog sommaren 1990 att en avgift skulle införas på osorterat avfall. Den socialdemokratiska regeringen uttalade sig i samband med miljöpropositionen för just en ökad användning av ekonomiska styrmedel på avfallsområdet. Men det sades också att utformningen av den föreslagna avgiften behövde övervägas ytterligare något. Detta arbete borde verkligen vara slutfört vid denna tidpunkt. Men i stället föreslår regeringen att ytterligare en arbetsgrupp tillsätts för att klarlägga effekterna av en avfallsskatt. Också detta visar, herr talman, att ambitionsnivån är mycket låg. Även här visar Centern i regeringsställning hur litet man egentligen påverkar i miljöfrågorna. Herr talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 12. Givetvis står jag bakom övriga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman, ledamöter! Jag skall tala litet grand om en motion av bl.a. mig som gäller den särskilda varuskatten. I denna motion föreslås en återbetalning, en restitution, av erlagd skatt. Det gäller svenska parfymhandlare och chokladhandlare. Den 1 januari 1993 skall den här skatten sänkas, och det är en mycket positiv åtgärd från regeringens sida. Men en negativ effekt är att företagarna redan har betalat in sin skatt och nu vill ha tillbaka de här pengarna. Företagsmässigt är det ganska rimligt att skatt som betalas för lager och som sedan så att säga släpps innebär att man -- priset för varan sänks, förhoppningsvis, i motsvarande utsträckning -- på något vis får tillgodogöra sig dessa pengar. Jag har talat med folk inom branschen, och man accepterar att den här skattesänkningen skjuts ett halvår framåt för att de statsfinansiella intäkterna skall kunna bibehållas -- dvs. så att ytterligare pengar kommer in, därefter en restitution på skatten, alltså en återbetalning. Just när regeringen ämnar sänka skatten -- sänkningen gäller, som sagt, fr.o.m. den 1 januari 1993 -- har dessa handlare enorma lager. Som alla här i kammaren vet lever många köpmän på just försäljningen under jultid. Enligt både min och handlarnas mening vore det därför fel att sänka skatten just vid ett sådant tillfälle. Med tanke på de totala skatteintäkterna för statens del vill jag säga följande. Skjuter vi i denna kammare på den här aktuella skatten ett halvår, lär vi medverka till att statskassan får in 200-- 250 miljoner. När det gäller restitutionen handlar det om ungefär 100 miljoner. En sådan här restitution innebär således, mina ärade damer och herrar, att vinsten för statskassan blir 100 150 miljoner. Dessutom blir man på företagen i fråga nöjd och belåten. Det finns bara vinnare på det här förslaget. Jag tror innerst inne om jag skall vara riktigt ärlig, att det faktiskt finns en majoritet för en sådan här åtgärd. Tyvärr gör detta med prestige och partipiskor att det återigen i denna kammare sätts käppar i hjulet. Andra i Ny demokrati kommer litet senare här att något beröra energibeskattningen och inriktningen i det avseendet. Vi värnar ju om kärnkraftsteknologin och dess inriktning och vill ha sänkta skatter på det, enligt vår åsikt, miljövänliga energislaget. Vidare kommer vi att tala om sänkta energiskatter. Det gäller sänkningar om 4 miljarder. Vi kommer också att tala om vår inriktning här, dvs. att det på sikt blir sänkt kilometerskatt. Miljöklassindelningen kommer även att beröras liksom de 65 000 kronorna när det gäller den extraskatt som tillkommer för tunga fordon och som vi anser vara en helt felaktig åtgärd. Miljön hämmas. Inga företagare köper fortsättningsvis nya lastbilar. Den dynamiska effekten blir negativ i och med att företagare inte köper nya fordon utan behåller sina gamla fordon, vilka är sämre för miljön. Mina partikolleger får återkomma till dessa saker. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 , reservation 2 , reservation 4 samt reservation 14 (mom.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande om indirekta skatter behandlas en lång rad motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. I vanlig ordning avstyrks de flesta motionerna, men det är inte liktydigt med att de inte kommer att beaktas. Tvärtom kommer ett flertal motioner att följas upp av regeringen och säkert påverka innehållet i kommande propositioner. I två fall föreslår utskottet tillkännagivande till regeringen. Det första gäller ett gammalt ärende om att ge råtalloljan förutsättningar att konkurrera på lika villkor. Riksdagen har tidigare gett förra regeringen i uppdrag att lösa denna fråga, men inget har hänt. Nu anser utskottet att regeringen med förtur måste se till att konkurrensneutralitet skapas för den råtallbaserade industrin. Det andra tillkännagivandet avser att en särskild regel bör införas så att de fastigheter som överförs från landstingen till kommunerna i samband med ÄDEL-reformen inte belastas med stämpelskatt. Den stora frågan i betänkandet är utformningen av miljö och energiskatter/avgifter. Den Hjalmarssonska utredningen har föreslagit radikala sänkningar av industrins energiskatter, och den utredningen har debatterats flitigt. Industrins krav på sänkta energiskatter har stöd i regeringens ambitioner att EG-anpassa skatterna. Samtidigt sägs det i regeringsförklaringen att ''miljövänlig energi från biobränslen, solenergi och vindkraft utvecklas och stimuleras och arbetet med att ersätta fossila bränslen med biobränslen påskyndas''. Biobränslekommissionen har tillsatts för att analysera förutsättningarna för en väsentligt ökad användning av biobränslen och lämna förslag till åtgärder för att stärka biobränslenas långsiktiga konkurrenskraft. Målsättningen för de kommande justeringarna av energiskatterna måste vara både att ge skatterna en bättre miljöstyrande effekt och att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det är alltså ett både -- och, inte ett antingen -- eller. För att bevara den långsiktiga konkurrenskraften måste svensk industri ligga i främsta frontlinjen avseende effektiv energianvändning och miljövänlig produktion. Det är uppenbart att t.ex. de omfattande miljöinvesteringar som under det senaste årtiondet gjorts inom svensk skogsindustri på ett positivt sätt påverkar denna industris konkurrenskraft i dag. Möjligheten att tillverka pappersmassa av hög kvalitet men ändå använda litet eller inget klor är grundad just på 80-talets investeringar och 80-talets kunskaper. Alla är överens om att spelreglerna i miljö och energipolitiken måste vara stabila och förutsebara i flera års perspektiv för att kunna utgöra ett rimligt underlag för investeringar och planering av produktionen. Det är därför viktigt att miljöstyrningen så långt som möjligt sker med skatter och miljöavgifter som är logiskt uppbyggda och direkt knutna till väsentliga miljövärden. Koldioxidavgiften är en sådan typisk bas för miljöstyrning. I betänkande SkU22 finns 14 reservationer, och jag skall kommentera några av dem. Socialdemokraterna svarar för sju stycken. Det är i de flesta fall i sak liten skillnad mellan de socialdemokratiska reservationerna och utskottsmajoritetens förslag. Skillnaden är i huvudsak att utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen vidtar aktuella åtgärder eller att i regeringen pågående beredningsarbete bör avvaktas innan ställning tas, medan socialdemokraterna i traditionell oppositionsstil vill göra en rad tillkännagivanden med samma inriktning. Reservationerna 3, 5 och 6, som behandlar miljöklassning av oljor, bensin och fordon, är reservationer av detta slag. Skillnaden i sak gentemot utskottets förslag är liten. Reservanterna väljer att bortse från en del praktiska problem som har att göra med möjligheterna att tillhandahålla flera slags bensin. Jag är ur miljösynpunkt väldigt tveksam till om rätta sättet att nå fram till bättre bensinkvalitet är att dela upp sortimentet. Jag tror att det är bättre att skärpa reglerna och på så sätt minska innehållet av bensen och aromater. Vi ser resultaten av oljebolagens aktiva arbete i form av blyfri bensin med 98 oktan och näst intill svavelfria dieseloljor, som möjliggör katalytisk avgasrening på dieselfordon. Socialdemokraterna vill ersätta prisregleringsavgifter på handelsgödsel med höjda miljöavgifter. Deras förslag grundar sig, såvitt jag kan förstå, på den ganska okunniga inställningen att kväveläckaget minskar i förhållandet till prishöjningen på handelsgödsel. Så är det inte i praktiken. Redan dagens miljöavgifter och priser ger starka motiv för att optimera användningen av handelsgödsel, och det är optimering som ger de minsta kväveläckagen. Därför saknas miljömässiga motiv att ersätta prisregleringsavgiften med miljöavgift. Det innebär bara dyrare produktion och dyrare livsmedel, och det kan ingen av oss eftersträva. Freonerna är ett stort miljöproblem. Det gäller i viss mån också de mjuka freonerna, HCFC. Socialdemokraternas krav på avgifter på de mjuka freonerna kan vara ett alternativ, men regeringen prövar denna fråga, och direkta förbud för viss användning av HCFC kan vara en säkrare och enklare väg. Därför finner utskottsmajoriteten inte anledning att riksdagen i dag tar ställning på ett ofullständigt beslutsunderlag. Av Peter Klings inlägg förstår jag att vi lär få tillfälle att diskutera Ny demokratis reservationer i flera varv i fortsättningen. Jag behöver därför inte kommentera dem nu. De är i vissa avseenden mycket motsägelsefulla, men det blir säkert tillfälle att redovisa det sedan. Jag skall dock säga när det gäller den särskilda varuskatten att det är mycket länge sedan datum fastställdes för dess avskaffande. Visst ligger det en del i vad Peter Kling säger, jag förnekar inte det, men samtidigt har branschen haft osedvanligt lång tid på sig för förberedelser. Egentligen tycker jag att endast ett misslyckande för julhandeln skulle medföra osedvanligt stora lager just vid årsskiftet. Det är ju då man har haft den stora kommersen, och rimligen borde det inte finnas några stora lager inför den tid på året då försäljningen är mindre. Herr talman! Jag slutar där och vill med detta yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Jag kan förstå att Ivar Franzén har en något svår roll i dag, att försvara regeringspolitiken på det här området, särskilt med tanke på att han under så många år har framträtt i denna kammare som miljöivrare. Ivar Franzén säger att det i sak egentligen är liten skillnad mellan de socialdemokratiska reservationerna och utskottsmajoritetens förslag. Men jag vill påstå att skillnaden är stor, eftersom det faktiskt inte händer så väldigt mycket i regeringskansliet. Då måste man ju fråga sig: Är oenigheten så stor i regeringen att det har lagt en viss hämsko på arbetet med miljöbeskattningen? Jag har faktiskt roat mig, Ivar Franzén, med att gå tillbaka några år och titta på hur energibeskattningen har behandlats i skatteutskottet. Jag har tydligt märkt vilken kursändring centern har gjort, såvitt jag kan förstå för att hålla ihop regeringssamverkan. Jag tycker, herr talman, att det har ytterligare bekräftats i dag.
Herr talman! Jag måste säga, och jag säger det ärligt: Jag tyckte att det var lätt att i dag försvara de ställningstaganden som skatteutskottets majoritet har gjort. Att det skulle vara en svår roll upplevde jag inte själv i varje fall. Det är alldeles uppenbart att det är en snabbare väg att utnyttja det arbete som regeringen håller på med än att med tillkännagivanden kanske villa bort den mycket klara och effektiva linje som finns på miljödepartementet. Det gäller många av de här frågorna. Jag tror inte att miljön förlorar på att vi här får ett bra beslutsunderlag. Jag tror inte att miljön förlorar på att vi får väl underbyggda förslag. Jag är övertygad om att det kommer ett flertal sådana den närmaste tiden. När det gäller miljöbeskattningen hävdar Bo Forslund att han konstaterar en kursändring. Jag ber Bo Forslund att exemplifiera det. Jag tycker att jag var mycket konsekvent i mitt resonemang, och jag har inte haft svårigheter att fullfölja det i dessa sammanhang.

Herr talman! Det hör till försiktighetsprincipen att inte uttala sig bestämt om framtiden, men jag kan försäkra Bo Forslund att de ställningstaganden jag har gjort i motionen har jag gjort därför att jag varit övertygad om att det i sak blir så som det står där. Det kan ibland vara praktiskt att låta det fungera på ett smidigt sätt, att få det väl berett osv., och när den dagen kommer skall jag med glädje skicka över det skriftliga beviset -- jag tror inte att det dröjer alltför länge.
Herr talman! Jag skulle vilja svara på Ivar Franzéns fråga om restitutionen av varuskatten. Det är klart att handlarna har ett stort lager just i jultider, då de lever på försäljningen under den tiden. De säljer kanske 70 % av sina varor just då, och därför måste de ha ett stort och brett sortiment. Det är självklart att handlarna inte säljer ut allt under den tiden. Om det däremot, som jag har föreslagit, skedde en sänkning av skatten i mitten av året, t.ex. på sommaren, från den 1 juli då de har små lager, kunde de anpassa sig mycket bättre än i jultider. Vi förespråkar sänkta skatter på kärnkraftsel, och ni förespråkar sänkta skatter på vindkraft. Både Ivar Franzén och jag vet mycket väl att vindkraft är en marginell sak i sammanhanget när det gäller energi. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att vindkraften tillgodoser ett par gårdar och mindre enheter här och där, men det är inte mycket i förhållande till kärnkraftsel.

Herr talman! Ivar Franzén sade att det var lätt för honom att försvara utskottet i dag. Det tror jag säkert, med tanke på att utskottet har hänvisat allt till att man inte tar ställning nu. Det blir svårt för Ivar Franzén först när han skall ta ställning här i kammaren. Några ställningstaganden kanske han ändå kan göra, i alla fall preliminärt. Jag vill ställa en fråga vad gäller industrin. Här finns en begränsningsregel om en energiskatt på högst 1,2 % av värdet på produktionen. Men om vi nu ser på elpriset och elskatten tillsammans, har då svensk industri en konkurrensnackdel gentemot den europeiska marknaden? Om vi lägger ihop det svenska energipriset på el med skatten, ligger man då dåligt till gentemot konkurrenterna på kontinenten? Om man gör det, varför sägs det då i alla utredningar att en helt integrerad Europamarknad för el kommer att leda till att elpriserna i Sverige pressas upp? Jag har svårt att se de här två faktorerna. Vad anser Ivar Franzén om miljöeffekterna av att man går från ett system där man i ökad grad minskar beskattningen, t.ex. försäljningsskatt och fordonsskatt, dvs. de fasta avgifterna, och går mer in på den rörliga delen, dvs. drivmedlen?

Herr talman! Först vill jag göra en stilla reflexion kring vindkraftverken, som jag inte hade tänkt beröra. Man talar om vindkraftverken som ytterst miljövänliga, och i ett avseende kanske de är det. Men skall vi få någon kraft ur dem får vi räkna med att 10 000--20 000 vindkraftverk utmed våra kuster ger oss en någorlunda vettig energiförsörjning, med kanske några procent. Vad är det för miljö att se vindkraftverken 2--3 kilometer från våra stränder utmed hela vår kust? Det tycker jag är miljöfördärvande. Den höga svenska energibeskattningen är ett av de allvarligaste hemmagjorda, kostnadsfördyrande hindren för energiintensiva industriers konkurrenskraft i Sverige. Det är vi nog rätt överens om. Vi kan dagligen i pressen läsa om neddragningar och permitteringar inom stål och skogsindustrin på grund av vikande marknader eller kostnadsproblem. Svensk skogs och kemiindustri har under senare år gjort stora investeringar utomlands. Med ett bättre kostnadsläge i Sverige hade utländska investeringar i flera fall i stället kunnat göras hos oss. Även om energibeskattningen nu utgör en bland flera kostnadsfaktorer, utgör den ett speciellt, svenskt kostnadsförhöjande inslag, som medför minskade investeringar i Sverige och förlust av arbetstillfällen. Utredningen Konkurrensneutral energibeskattning redovisar undersökningar som konstaterar att ett slopande av industrins energiskattebelastning skulle kunna medföra en ökning av industrins årliga produktion med ca 20 miljarder kronor och ge mer än 10 000 nya jobb, och detta i de mest sysselsättningssvaga länen. Därtill kommer de positiva, indirekta effekterna i bl.a. servicenäringarna, som kan vara lika stora. Det är skönt att kunna referera till en sakkunnig utredning i stället för att bara påstå någonting. Detta finns med i bilden. Hur verkar nu denna ogynnsamma energibeskattning på de elintensiva företagens investeringar? Ja, dessa företag har sökt sig utomlands. Jag har roat mig med att ta fram några exempel ur verkligheten. Gotthard Aluminium, det enda företaget i Sverige som återvinner aluminium, har flyttat ett omsmältverk från Avesta till Danmark. Där slipper de energiskatten helt. Det verk som finns kvar i Älmhult kommer att få svårt att klara sig. Merkostnaden för energiskatten i Sverige för det här företaget var 3 milj.kr. Merkostnaden för löner och kapital var dessutom 2,5 milj.kr. Detta är ett exempel. Eka Nobel och Stora Kemi är två stora företag som hade för avsikt att bygga ut sin tillverkning av natriumklorat här i Sverige. På grund av osäkerhet om den framtida energitillgången i Sverige och på grund av icke konkurrenskraftiga elpriser valde båda företagen i det här fallet att investera utomlands. Eka Nobel investerade 300 milj.kr. i Bordeaux i Frankrike, och Stora Kemi investerade ca 150 milj.kr. i Mo i Rana i Norge. Exemplen kunde mångfaldigas. Jag kan till detta ge ytterligare några intressanta fakta om elkostnaden för den elintensiva industrin. Det är fråga om priser inkl. skatt exkl. moms. Jag konstaterar att man i Canada betalar 5--10 öre per kilowatt, i USA 10--20 öre, i Tyskland 10--20 öre och i Sverige 18--20 öre. Just Canada, som har lägsta pris 5 öre och högsta pris 10 öre, är som vi vet en mycket tung konkurrent inom skogsindustrin. Detta är alltså en verklig konkurrensnackdel. Energiskatten inom stålindustrin är ett annat exempel. Österrike har en skatt på 0 kr. per ton, England 10 kr. och Sverige 115 kr. per ton. I Sverige har företagen i många fall kunnat kompensera sina högre energikostnader genom storskalighet och tekniska effektiviseringar. Det kräver och kostar kapital. Att i långa loppet klara konkurrenskraften går självfallet inte. Varje kronas pålaga här i Sverige, som inte belastar de utländska konkurrenterna, leder till förlorade order och minskad sysselsättning i Sverige. Här måste vi också ta in EG i bilden. Att regeringen för 1992 har beslutat att maximera energiskatterna till 1,2 % av produktsaluvärdet är i och för sig en god sak, men det kan bara ses som en temporär åtgärd. Därför hoppas vi i Ny demokrati att regeringen i samband med sin utvärdering av utredningen Konkurrensneutral energibeskattning följer vår motion om en avveckling av energibeskattningen, en åtgärd som, som jag nämnde, skulle tillföra Sverige 20 miljarder i ökade exportintäkter och skapa 10 000 nya sysselsättningstillfällen. Herr talman! Jag ansluter mig till Peter Klings yrkande om bifall till Ny demokratis reservationer till skatteutskottets betänkande 22.
Herr talman! Jag tror att Bengt Dalström i högsta grad överskattar vindkraftens intrång i naturen. Det är fråga om långt långt mindre intrång än alla dessa gigantiska kraftledningar som vi har från våra kärnkraftverk. Vi har långa kuststräckor i Sverige, vi har t.o.m. mycket bra vindlägen. Att plocka fram 10 TWh vindkraftel skulle inte ge upphov till några allvarliga protester hos folk när de väl lär sig vad detta är och ser hur det ser ut. Vi har ju några stycken vindkraftverk i Halland. Vi har Sveriges största vindkraftpark på sju vindkraftverk. Konkurrensneutral energibeskattning säger om en produktionsökning i Sverige. Från NUTEK:s sida är man mycket osäker på att det verkligen kommer att bli så. Jag tror faktiskt att utredningen i det sammanhanget har gjort sig skyldig till att bara se på den frågan, allting annat oförändrat. Därmed blir ökningen i verkligheten betydligt mer moderat -- om man använder det uttrycket i en annan bemärkelse än den politiska -- än vad utredningen ger uttryck för. Sverige har en i särklass låg produktionskostnad för el. Det är då egentligen rätt märkligt att industrin här betalar förhållandevis höga elskatter. Nu håller vi på att avreglera elmarknaden, och jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att detta redan har inneburit väsentliga kostnadssänkningar för industrin. Jag tror att vi kommer att fortsätta på den vägen. Jag tror att det i regeringen finns en ganska bred enighet om att elskatten inte har den miljöstyrande funktionen att den nödvändigtvis måste vara kvar med tanke på den energikrävande industrin. Jag vill också kort passa på att kommentera Ny demokratis tre reservationer. Ni vill utveckla kärnkraften till en spetsteknologi och öka användningen av biobränsle samtidigt som ni vill ta bort alla skatter på fossila bränslen, vilket gör att de kommer att konkurrera ut de förnybara, alltså i första hand biobränslen. Er politik går inte ihop, Bengt Dalström. Den är en omöjlighet. I och för sig finns det många fina inslag i den, men ni måste välja ut vad ni vill. Det går inte att göra allt på en gång, det blir bara kompott av det.

Herr talman! Låt mig alltså något ytterligare kommentera vindkraften. Jag känner mig inte blåst i min uppfattning på grund av Ivar Franzéns kommentarer. Han säger att folk inte kommer att uppfatta vindkraftverken som förfulande bara de lär sig att de är nyttiga där de står i tiotusental utmed våra kuster. Enligt min uppfattning skulle detta vara ett väsentligt mer förfulande miljöinslag än dagens kraftledningarna. Men det är ju en subjektiv värdering. Ivar Franzéns slutkommentar var att våra synpunkter på energiskatten och olika bränslen inte håller. Vi menar nog att det som kommer fram i den nämnda utredningen är något som vi för vår del är beredda att ansluta oss till. I vad mån regeringen kommer att gå på den linjen kommer man att ha vårt stöd. Jag tror att man kommer fram till att kärnkraften inte får en minskad roll i bilden, utan efter hand kommer alla parter fram till att kärnkraften är något vi måste hålla på och kanske, enligt våra förslag, utveckla.